Herr talman! Vi behandlar nu den mest dagsaktuella och betydelsefulla frågan för Gotlands och dess inbyggares framtid. Det är min förhoppning att kammarens ärade ledamöter har tid att lyssna på mig nu vid mitt sista framträdande här i kammaren. Länge var havet den nästan allenarådande verkligt effektiva transportleden. Så är inte förhållandet i dag på grund av teknikens utveckling och de statliga insatserna på landkommunikationernas område. Staten har genom sin aktiva insats för att skapa framkomstmöjligheter för de hjulbaserade transportmedlen bundit samman rikets olika delar genom järnvägsnätet och genom landsvägsnätet. Detta har krävt stora ekonomiska insatser. Vi har fått ett kommunikationsnät till vilket knutits så gott som alla rikets provinser med bofast befolkning, genom SJ:s stamlinjenät och vårt riksvägnät från vilka sedan förgreningar går ut till mindre centra och till glesbygden. Vägarna drar fram över skogar, berg och dalar, över myrar, vattendrag och mindre sjöar. Det har byggts järnvägslinjer, vägar, tunnlar, broar, och i de fall då detta inte varit möjligt har statliga eller med statsmedel understödda färjor fått knyta samman förbindelselederna. Det är väl egentligen endast två betydelsefulla områden i vårt land som inte fått sitt med allmänna medel underhållna länsvägnät sammanknutet med riksvägnätet, nämligen Öland och Gotland. För Ölands del är det bara en fråga om månader när den anknytningen kommer till stånd, och jag vill gärna gratulera ölänningarna till denna framgång. Från gotländsk sida har också förts en lång och under de senaste åren intensifierad kamp för rättvisa och jämställdhet på detta område. I dag ligger för första gången på riksdagens bord ett förslag från regeringens sida till praktiska åt gärder avseende Gotlandstrafiken. Vi hoppas att det syftar till att genom statliga insatser knyta samman det gotländska allmänna vägnätet med riksvägnätet. Jag hoppas i varje fall att tanken bakom den föreslagna prövningen och tillståndsgivningen är denna. I första kammaren har jag med tidigare kommunikationsministrar och även med den nuvarande flera gånger diskuterat dessa frågor. Statsrådet Norling har då bl.a. sagt, vilket jag gärna velat ta fasta på, att gotlänningarna själva måste medverka till att lösningar av trafikfrågan kommer till stånd. Fru Wallentheim var i våras i debatten inne på samma tema. Visserligen har gotlänningarna försökt att få kontakt och förhandlingar med staten, men det har inte lyckats för oss att föra fram våra synpunkter. Jag har personligen ansett att det har legat en hel del i vad statsrådet Norling framhållit. Det är vi gotlänningar som är beroende av trafiken, och vi bör därför framföra vår mening till dem som skall besluta i denna fråga. Det är bakgrunden till de likalydande fyrpartimotioner som upptar mitt och konstitutionsutskottets ärade ordförandes namn och som vi nu behandlar, nämligen motionsparet I:1361 och II: 1579. Motionerna ipnebär ett försök från de gotländska riksdagsmännens sida att presentera gotlänningarnas och naturligtvis riksdagsmännens egna synpunkter och önskemål om likställighet med det övriga landet när det gäller kommunikationerna. Vi hävdar i motionerna att färjan är vår landsväg — en landsväg som gör det möjligt för hjulbaserade fordon att komma till och från Gotland. När bilarna går på en vanlig landsväg går de fram över en terräng som hade varit oframkomlig för dem om vägen eller bron inte hade byggts. över havet kan inte vägar byggas och på längre sträckor inte heller broar. Då bygger man en färja och för fram bilen på denna till den ort dit man skall färdas eller dit godset skall eller till ett färjeläge för Ang. linjesjöfart på Gotland fortsatt färd. I princip är det samma sak: en transport på hjulfordon, som föres fram på ett särskilt underlag, antingen det nu är en byggd väg eller ett byggt däck som bilen rullar på eller körs upp på och i båda fallen föres vidare på. Någon har kanske den uppfattningen att det är billigare att ha ett fordon — en trailer, ett släp eller liknande — stående på en färja än rullande på en landsväg. Så är dock tyvärr inte fallet. I motionerna klargöres att det i normalfallen är dyrare att frakta gods mellan exempelvis Stockholm och Visby än på motsvarande sträcka på fastlandet, även när ingen avgift tas ut på färjan. När avgift tas ut är kostnaden mellan Stockholm och Visby ungefär tre gånger så stor som vid landsvägstransport på motsvarande sträcka på fastlandet. I motionerna har också klargjorts kostnadsrelationerna vid personbilstransporter och persontransporter, varvid åberopats att hänsyn måste tas till de merkostnader som nödvändiga nattresor för med sig. Motionärernas önskemål är alltså att färjan skall betraktas som landsväg och att kostnaderna för denna landsväg skall bestridas med statsmedel, exempelvis bilskattemedel. Därmed har vi uttalat vår principiella uppfattning om hur transportfrågan när det gäller linjesjöfarten mellan Gotland och fastlandet skall lösas. Vad sedan angår den rent praktiska utformningen kan säkerligen olika lösningar tänkas. Vi motionärer har velat hålla frågan öppen men har pekat på tre olika sätt att tillgodose de gotländska önskemålen. Jag skall inte dra upp dem här, eftersom de finnas redovisade i motionerna. Vi ser emellertid gärna att kommunikationsministern studerar dessa alternativa lösningar när han skall utarbeta förslag till Gotlandstrafiken, vilket vi hoppas kommer att göras till 1971 års riksdag, om vi tolkat propositionen rätt. Vi har inte på något sätt velat binda departementschefen. Men mot bakgrunden av hans önskan om got ländsk medverkan till lösningen av frågan om Gotlandstrafiken har vi ansett det angeläget att här inför riksdagen presentera våra önskemål i fråga om jämlikhet i detta avseende med våra vänner på fastlandssidan. Utskottet säger att man inte nu kan ta ställning till synpunkterna i motionerna, men man uttalar också att ingenting hindrar att Kungl. Maj:t vid sina överlägganden även har motionärernas förslag i åtanke. Jag vill gärna tacka utskottets representanter för detta. Uttalandet måste väl tolkas så att det är fritt fram för Kungl. Maj:t när det gäller att tillgodose motionärernas önskemål. Jag räknar med att statsrådet Norling noggrant prövar våra förslag mot bakgrunden av de jämlikhetsoch rättvisesynpunkter som är så väsentliga för gotlänningarna och för näringslivet på ön. Motionärerna har framfört önskemål om att tidtabellerna skall fastställas efter samråd med representanter för gotländska myndigheter samt producenter och konsumenter på Gotland. Utskottet är också härvidlag positivt till motionärernas förslag och uttalar att man förutsätter att samråd sker med gotländska myndigheter och representanter för det gotländska näringslivet innan turplanerna fastställes. Utskottet har i sitt uttalande, som ni märker, utelämnat konsumenterna. Det är med avsikt som dessa tagits med i motionerna, och vi har då inte bara syftat på konsumenter i den trängre bemärkelsen som utnyttjare av färjorna utan också konsumenter av varor över huvud taget. Statsrådet Norling har i ett svar i denna kammare på en interpellation uttalat att det i första hand var konsumenterna han tänkte på när det gällde att förbilliga sjötransporterna. Jag förutsätter naturligtvis att utskottets uttalande också syftar på konsumenterna, och om detta är en riktig tolkning är jag glad för detta uttalande därför att därmed också den gotländska allmänheten beredes medinflytande. En dast då kan de som utnyttjar transportmedlen få sina synpunkter framförda, och endast när man tar hänsyn till de gotländska önskemålen i detta avseende kommer förbindelsen mellan Gotland och fastlandet att bli hela den gotländska befolkningens transportled. Propositionen om tillstånd att bedriva linjesjöfart mellan Gotland och svensk hamn utanför Gotland betraktar jag som en första åtgärd från regeringens sida för att nedbringa kostnaderna för transporter till och från Gotland. Statsrådet har också i propositionen förklarat att han kommer att framlägga nya förslag i bidragsfrågan och när det gäller taxor och turplaner. Jag hoppas att de synpunkter som framförts i dessa motioner då blir beaktade i någon mån, vilket utskottet ingenting har emot. Herr talman! Det är inte ofta som jag yrkar bifall till utskottets förslag, men i dag gör jag det. Med detta anförande vill jag också tacka för den tid jag har fått delta i denna kammares arbete.

Herr talman! I och med tvåkammarriksdagens upphörande upphör också den för Kalmar och Gotlands län gemensamma valkrets som nu finns vid val av riksdagsmän — nämligen vid val av ledamöter till denna kammare. Under de elva år jag haft förmånen att representera denna valkrets har jag ständigt känt det som ytterst otillfredsställande att så litet åtgjorts från statsmakternas sida för att underlätta gotlänningarnas kommunikationsproblem. Otaliga framstötar har dock gjorts här i huset av olika motionärer, och den s.k. ö-utredningen, som avsåg Gotland och Öland, ägnade ju även kommunikationsfrågan stor uppmärksamhet. Ölänningarna har nu fått sin bro. Den är som bekant under byggnad och väntas bli klar hösten 1972. Men gotlänningarna, som inte gärna kan räkna med någon bro för lösning av sina problem, väntar alltjämt på att få sin fastlandsförbindelse = tillfredsställande ordnad. Hur besvärliga och ekonomiskt betungande de nuvarande trafikförhållandena är för Gotland har framhållits i de med anledning av den nu aktuella propositionen avgivna motionerna och har här kraftigt understrukits av föregående talare. Jag kan som hans medmotionär i ärendet fatta mig kort. Än en gång vill jag då framhålla att det är ett rättvisekrav att åtgärder vidtas för att nedbringa kostnaderna för varuoch persontransporterna mellan Gotland och fastlandet. Med tillfredsställelse konstateras att staten nu äntligen förklarar sig beredd att göra en ekonomisk insats för att sänka fraktkostnaderna till och från Gotland. Det är emellertid en bestämmelse i det föreliggande förslaget till lag om linjesjöfart på Gotland som inger betänkligheter. Jag avser det i 1 § intagna ovillkorliga kravet på Kungl. Maj:ts tillstånd för rätt att få bedriva linjesjöfart. Med hänsyn till det begränsade trafikunderlaget betraktas ett generellt trafikunderstöd som orealistiskt, och därför är det helt naturligt att Kungl. Maj:t bemyndigas pröva frågan om tillstånd för sådan linjetrafik som ansöker om statligt stöd. Däremot är det knappast naturligt att den som ej söker statligt stöd för sin linjetrafik skall behöva Kungl. Maj:ts särskilda tillstånd för denna. Kravet härpå har i motionsparet 1: 1360 och II: 1578 betecknats som ett omotiverat ingrepp i den fria konkurrensen och stridande mot de principer som bör tillämpas inom vårt näringsliv. En linjetrafik utan statligt stöd skulle i framtiden inte kunna bedrivas, utan att den höll hårt pressade fraktpriser. Skulle den lyckas härmed, skulle vinsten komma konsumenterna till godo, vilket enligt motionärerna måste vara till fördel för Gotland. I en vid utskottets utlåtande fogad reservation fullföljes motionärernas tanke. Reservationen utmynnar av formella skäl i en hemställan om avslag på propositionen och om en Ang. linjesjöfart på Gotland skrivelse till Kungl. Maj:t med anhållan att i särskild ordning utfärdas bestämmelser — motsvarande de i 3—9 88 lagen om linjesjöfart på Gotland intagna reglerna — vilka skall utgöra villkor för erhållande av statsbidrag till ifrågavarande linjesjöfart. Herr talman! För min del ber jag att av principiella skäl få yrka bifall till denna reservation. Även om kammaren bifaller utskottets förslag — mycket tyder härpå — kommer jag att glädjas åt dagens beslut. I båda fallen innebär det att tvåkammarriksdagen på sin sista verkliga arbetsdag äntligen beslutat åtgärder som, det är min innerliga förhoppning, verksamt skall bidraga till att förbättra gotlänningarnas otillfredsställande kommunikationer med fastlandet.
Herr talman! Jag hade inte tänkt att delta alls i denna diskussion, eftersom propositionen allmänt har mottagits positivt båda utanför och innanför riksdagen. Det har således inte funnits någon anledning för mig att göra några utförligare kommentarer, men herr Schötts inlägg här kanske ändå gör att en viss biton kommer att kvarstå från diskussionen på ett sätt som inte bör stå oemotsagt. Herr Schött rör här vid en väsentlig del av det som vi skall besluta om, nämligen frågan om det allmännas inflytande på Gotlandstrafiken nu och i framtiden. I vissa inlägg har man naturligtvis blott kunnat säga att det nu är på tiden att något händer i Gotlandsfrågan. Jag skall inte bemöta detta på annat sätt än genom att konstatera att regeringen inte har sparat möda vare sig i fråga om utredningsinsatser eller när det gäller möjligheterna att genom överläggningar tidigare komma fram till en ordning som innebär gynnsammare betingelser för den gotländska fastlandstrafiken. Tyvärr har de hittillsvarande insatserna av olika skäl inte lett fram till önskat resultat. Vi skall bara påminna oss att senast fördes Ööverläggningar under dåvarande kommunikationsministern Svante Lundkvists ledning med de olika intressenterna i Gotlandstrafiken, dvs. berörda kommuner, Gotlandsbolaget och landtransportföretagen. Tanken var då att nå fram till en överenskommelse som möjliggjorde en rationell uppläggning av Gotlandstrafiken, och i det sammanhanget förklarade sig staten beredd att ekonomiskt stödja uppbyggandet av en rationell transportorganisation.

Som vi minns ledde inte dessa diskussioner fram till något resultat, utan man fick avsluta dem utan att ha nått dit de flesta parter säkert hade önskat. Sedan detta hänt har regeringens intresse och ansvar för Gotlandstrafiken givetvis vidmakthållits. Från regeringens sida har man också förklarat sig beredd att nu göra vissa ekonomiska insatser för att reducera fraktkostnaderna till den reguljära sjötrafiken. Därmed har jag kommit fram till vad som kan vara värt att säga i detta ögonblick med anledning av det föregående inlägget från denna talarstol. Skall staten göra vissa ekonomiska insatser, förutsätter detta att man får ett tillräckligt samhälleligt inflytande på transportapparaten. Det inflytandet är inte motiverat bara av bidragsgivningen. Det är sålunda med hänsyn till begränsningarna i trafikunderlaget ett allmänt intresse att på lämpligt sätt säkra den nödvändiga koncentrationen och samordningen av trafikarbetet till och från Gotland. Därav följer i sin tur en monopolsituation, som ställer särskilda krav på de företag som skall ombesörja trafiken. Det gäller ett tillräck ligt tillgodoseende av det gotländska näringslivets och den gotländska allmänhetens behov i fråga om trafikens uppläggning, med avseende på linjedragningen, på turtätheten osv. Det gäller anspråken på att godsoch persontransporter skall ske till rimliga och lämpligt avvägda taxor. En samhällelig insyn är här enligt min uppfattning klart motiverad. För det fall man sedan är beredd att utöver detta göra en viss ekonomisk insats för att reducera fraktkostnaderna, är det ett ytterligare skäl för inflytande och insyn från statens sida. Säkerhet bör ju dock skapas för att den kompletterande insatsen verkligen kommer den gotländska allmänheten fullt ut till godo och det på ett taxemässigt riktigt sätt. Detta är alltså bakgrunden till den trafikreglering som regeringen föreslagit riksdagen. Det bör betonas att trafikregleringen är oberoende av äganderättsförhållandena i fråga om det eller de företag som driver Gotlandstrafiken. Även i ett läge med statlig företagsamhet på området är trafikregleringen motiverad och däri ligger också som jag anfört i propositionen att trafiken i och för sig fortsättningsvis kan drivas av Gotlandsbolaget med dess nuvarande äganderättsförhållanden. Givetvis kan man från vissa synpunkter säga att med det ansvar samhället tagit på sig kan det vara naturligt att staten också tar hand om det direkta ansvaret för sjötrafiken. Men det är alltså inte nödvändigt så länge ifrågavarande företag uppfyller de olika krav och villkor som samhället ställer. Det är också helt klart att staten inte kan vara beredd att betala några överpriser till aktieägarna i bolaget, när ett övertagande endast skulle vara ett uttryck för det ansvar regeringen känner inför den gotländska allmänheten och för det gotländska näringslivet. För att med några ord också beröra frågan om det kommande statliga bidraget och dess storlek vill jag bara erinra om det jag har framhållit i propositionen, nämligen att jag inte ännu är beredd att ta ställning till bidragsfrågan. Den får lämpligen bedömas i anslutning till den tänkta prövningen av taxesättningen, varvid man bl.a. får beakta de möjligheter i taxehänseende som ifrågavarande trafikföretags egen ekonomiska ställning kan inrymma. Till resultatet av sådana Ööverväganden avser jag att återkomma senare.

Motsatsen vore onormal.

Herr talman! Jag delar naturligtvis statsrådets uppfattning att Kungl. Maj:ts tillstånd alltid skall erfordras då statsbidrag begäres. Principiellt anser jag emellertid att det inte är tilltalande att kräva tillstånd, när statsunderstöd ej skall utgå. Jag tror dock att denna fråga knappast har mer än teoretiskt intresse. I praktiken torde det nämligen visa sig svårt att konkurrera med företag som har statligt stöd. Vi behöver därför kanske inte uppehålla oss mer vid denna fråga, utan jag kan avslutningsvis än en gång uttala min glädje och tillfredsställelse över att genom det beslut som vi kommer att fatta här i dag Gotlandstrafiken äntligen får ett värdefullt stöd från statens sida. Jag vet att statsrådet Norling ägnat denna fråga stort intresse. Jag vill tacka honom härför och uttala den förhoppningen att han även i framtiden vill ägna frågan om Gotlandstrafiken största möjliga uppmärksamhet.
Herr talman! Det tycks ha blivit något av en allmän förbrödring så här i slutet av denna riksdagssession och av tvåkammarsystemets avslutningsskede. Motionärerna faller ju kommunikationsministern om halsen och tackar för det arbete han har uträttat. Även jag tycker att han är värd ett tack för det. Jag vill gärna understryka att han med verklig kraft har gripit sig verket an att söka lösa Gotlands trafikproblem, främst när det gäller taxesättning. Jag kan med hänsyn till vad kommunikationsministern tidigare sagt fatta mig kort och bara nämna ett par ord om de motioner och den reservation som föreligger. Herr Schött var lyrisk i sitt resonemang under det första anförandet. Men i det senare nämnde han att den reservation han talade för praktiskt taget bara hade teoretiskt intresse. Jag hälsar den tillnyktringen med stor tillfredsställelse, ty det visar att när det gäller de praktiska resultaten är man övertygad om att propositionens förslag är det enda riktiga i detta fall. Hur skulle det för övrigt gå om man byggde på den fria konkurrensen när det gäller våra kommunikationer? Det är väl ingen som exempelvis tänker sig att teletrafiken skall bedrivas konkurrensmässigt liksom inte heller järnvägarna för att nämna ett annat exempel. Allting talar för att inte heller Gotlandstrafiken kan bedrivas konkurrensmässigt. Vill man ha ordning på Gotlandstrafiken och få billigare transporter till och från ön, får man ta det förslag som föreligger. Det är ett steg i rätt riktning, och det kommer att betyda förbättringar för Gotland när det gäller taxesättningen. Till denna får naturligtvis riksdagen ta ställning när förslaget återkommer. Vad gäller den andra motionen, som herr Österdahl talat om, är det helt naturligt att de problem som han tecknat och som rör förhållanden på Gotland är värda all respekt. Det är uppenbart att gotlänningarna har ett sämre läge än andra i fråga om transportkostnader; det är ju detta som föranlett regeringen att lägga fram den här propositionen. Eftersom det nu råder allmän glädje över förslaget har jag, herr talman, bara att i enighetens tecken yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I Kungl. Maj:ts proposition nr 168 föreslås en helt ny lagstiftning om förvaltning av kyrklig jord. Som motionär vill jag anföra några synpunkter på den fråga som jag hade tillfälle att ta ställning till vid årets kyrkomöte. Förslaget innebär enligt min mening Ang. förvaltning av kyrklig jord, m.m. en allvarlig inskränkning i den kyrkokommunala självbestämmanderätten och i pastoratens ägandeoch förvaltningsrätt vad avser skogsbruket. Man kan fråga sig varför pastoratens förvaltningsrätt beträffande skogen skall vara hårdare beskuren än deras rätt i fråga om jordbruket. Det kyrkliga jordoch skogsbruket bör naturligtvis inte ställas vid sidan om den genomgripande strukturrationalisering som nu pågår. Detta anser varken motionärer eller reservanter. Men det är nog orealistiskt att tro att man inom överskådlig framtid kan skapa så betydande enhetliga skogskomplex att de kan bilda underlag för rationella kyrkliga förvaltningsenheter stiftsvis. Enligt motionärernas och reservanternas mening bör det finnas möjlighet att inom ramen för nuvarande boställsordning uppnå de rationaliseringsmål som synes ha varit Kungl. Maj:ts motiv för att låta stiftsnämnderna ta hand om förvaltningen. Varken i utredningen eller i regeringsförslaget finns någon sammanställning eller analys av de nuvarande förvaltningskostnaderna. Då skogsbruket utgör en betydande inkomstkälla för den kyrkliga förvaltningen, är det mer än anmärkningsvärt att man nu fattar beslut om en ny organisationsform utan att ur ekonomisk synpunkt belysa andra förvaltningsalternativ. Frågan är, om stiftshämndernas bilburna förvaltning blir billigare. Det kan också starkt ifrågasättas, om en centraliserad verksamhet på detta område kommer att bli effektivare än förenklade bestämmelser och lämpligt utformad stimulans åt de enskilda pastoraten. Det är allt annat än stimulerande att berövas sin självbestämmanderätt. Till grund för nu gällande ordning ligger 1932 års ecklesiastika boställsordning vilken gav de lokala förtroendemännen nya arbetsuppgifter och nytt ansvar som de i stort sett fyllt på ett föredömligt sätt. Pastoraten fick inte bara medinflytande utan självbestäm manderätt över både jorden och skogen. Befogenheterna reducerades något 1942, men principen om pastoratens självstyrelse har varit oförändrad. När det gäller sockenkyrkans egendom och förvaltning kan lekmännen ta ansvar — och de har också gjort det. Nu centraliserar man bort dessa uppgifter från lokalplanet. Under nuvarande förvaltningsordning har vi ett gott samarbete med stiftshämnderna, men i fortsättningen blir det helt andra förutsättningar för detta samarbete — och i botten ett missnöje med att vi ute i pastoraten inte får förvalta det som är vårt. I dag vågar väl ingen ifrågasätta kyrkans äganderätt till sin jord, men i en centraliserad förvaltning, som blir följden av den nya lagstiftningen, kan ligga en viss fara för framtiden. I varje fall blir det mera behändigt för statsmakterna att förhandla med 12 stiftsnämnder än med över 1 000 pastorat. Man kan bara tänka på utvecklingen framöver, då kyrka—stat-frågan slutgiltigt skall lösas. I anslutning till regeringsförslaget föreligger en socialdemokratisk motion, som syftar till att ge domänverket i uppdrag att förvalta den kyrkliga skogen. Detta skulle betyda en återgång till 1910 års lagstiftning, då samtliga boställsskogar stod under skogsstatens vård och förvaltning. Jag vill gärna hoppas att inga funderingar om äganderätten när det gäller den kyrkliga jorden legat bakom denna motion. Den nordiska medeltidsrätten uppfattade — efter mönster av den kanoniska rätten — lokalkyrkan såsom ett rättssubjekt, som kunde äga jord — inte av världen men i världen. Detta bestämmer kyrkans förhållande till marken. I dag gäller det inte äganderätten utan förvaltningen, och den är viktig nog.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

Herr talman! Den fråga vi nu har att behandla gäller lagstiftning om den kyrkliga jorden. I huvudreglerna klargörs att förvaltningen av den kyrkliga jorden, som omfattar cirka 400 000 hektar produktiv mark, skall inriktas så att egendomens avkastningsförmåga tillgodogörs på det mest ekonomiska sättet. Det är alldeles uppenbart att kyrkans jord inte kan undantas från den allmänna tendens som nu råder beträffande det svenska jordoch skogsbruket. Kyrkans jord måste anpassas till de allmänna strävandena på detta område. Att ansvaret i fortsättningen kommer att åvila stiftsnämnderna och inte pastoraten tror jag inte kommer att innebära någon försämring utan snarare en rationalisering och förbättring, och pastoraten kommer att få inflytande genom två representanter i stiftsnämnderna. Kyrkoministerns förslag har fått ett gott mottagande. Visst finns det motioner i ärendet och även en reservation, men huvuddragen i propositionen är vi överens om. Remissinstanserna har också i de flesta fall ställt sig positiva till det förslag som föreligger. I reservationen yrkas att man i första hand skall söka åstadkomma en ökad samverkan inom den kyrkliga förvaltningens ram, dvs. man vill ha ett samarbete mellan de skogsförvaltande pastoraten. Med hänvisning till ett yttrande av skogsbruksutredningen anför reservanterna att propositionen i den här frågan går en annan väg än den som eljest är vanlig. Inom den privata skogsnäringen söker man åstadkomma en förenklad och förminskad förvaltningsapparat, men här vill Kungl. Maj:t, anser reservanterna, i stället öka denna apparat genom att flytta över den till stiften. Reservanterna talar också om den kommunala självstyrelsen och framhåller att den skulle naggas i kanten, om förslaget bifalles. Vidare skulle enligt reservanterna tillgången till skoglig expertis lika väl kunna klaras genom reservanternas förslag som genom utskot tets. Slutligen har reservanterna också några synpunkter att anföra när det gäller jakten och fisket inom kyrkans fastigheter. Herr Ferdinand Nilsson tog upp frågan om kyrkans självständighet. Inom parentes får jag väl säga att midvintertinget i Uppsala medförde att vi fick en reservant mindre, men att herr Ferdinand Nilsson uppträder här i dag har jag full förståelse för, eftersom han är gammal expert på förvaltningen av kyrklig jord. Jag har litet svårt att följa med talet om att centraliseringstendenserna skulle vara så farliga.

Herr Svenungsson var inne på liknande tankar, nämligen att självbestämmanderätten nu skulle försvinna. Jag tror inte att ett dugg av självbestämmanderätten kommer att försvinna, men åtgärden är nödvändig för att man på detta område skall kunna få en rationellare behandling av ärendena än fallet är för närvarande. De som opponerat mot detta förslag har försett sig med skygglappar och fortsätter i gamla tankebanor utan att se litet grand framåt. Herr Svenungsson talade om inkomsterna. Men det är ju inte fråga om att förändra dem, utan de skall fortfarande komma kyrkan till del. Herr Svenungsson hyser också oro för den socialdemokratiska motionen, som skulle hota den kyrkliga äganderätten i dess grundvalar. Jag tror att herr Svenungsson i detta avseende kan lämna första kammaren med lugn och ro. Ingen överloppsgärning sker säkerligen i det Ang. förvaltning av kyrklig jord, m.m. fallet. Om stat och kyrka en gång skall skiljas, finns den kyrkliga äganderätten säkerligen ändå kvar. Jag vill framhålla detta med anledning av att herr Svenungsson tog upp just den motionen och var litet orolig för att den skulle kunna leda till sådana resultat. Ja, herr talman, det finns kanske en hel del att tillägga, men jag skall nöja mig med att notera att den kommunala självstyrelsen inte försvinner.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

Herr talman! Jag skall med några ord motivera reservation 1, som har avgivits av mig ensam, och även säga några ord om reservation 2 beträffande utskottets hemställan under C. Båda reservationerna gäller förslaget till ny myntlag. I den första reservationen yrkas att riksdagen måtte avslå förslaget till ny myntlag. Jag vill omedelbart understryka att jag för min del anser att vi förvisso behöver en reformering av vår gamla myntlag av år 1873 och att jag väl kan tänka mig att ersätta densamma med en ny. Jag kan t.o.m., vilket jag an fört i en motion som jag har väckt i denna kammare, tänka mig två nya myntlagar, en för huvudmynten och en för skiljemynten. I det senare fallet krävs dock att frågan om skiljemyntens ställning i penningsystemet får en annan behandling än fallet är i propositionens av utskottet tillstyrkta förslag. Den viktigaste frågan i detta sammanhang är om skiljemynten skall vara lagligt betalningsmedel i full utsträckning eller inte. Det är en fråga som bör göras till föremål för utredning. Enligt min mening är emellertid ett grundläggande villkor för att vi skall få ett bättre ordnat penningväsende än vi har för dagen att myntlagen, riksbankslagen och den provisoriska lagen om sedelutgivningsrätten ges en sammanhängande behandling med en realistisk anpassning till regeringsformens bestämmelser. Vi som motionerat — herr Enarsson i andra kammaren och jag — har yrkat att vi skall få en parlamentarisk utredning härom, och det föreligger en reservation i detta syfte under punkten 2. Det bör enligt vår mening vara en sakkunnigutredning, men den bör ha ett parlamentarisk inslag därför att frågan om penningväsendet i första hand får anses vara en riksdagens angelägenhet. Det första kravet som man bör ställa på innehållet i myntlagen är naturligtvis att den skall tala om vad en krona är, ge en definition på vad som i lagförslaget kallas myntenheten eller kronan. Inte ens detta elementära krav har förslaget till ny myntlag kunnat tillgodose. Jag måste uppmana utskottets talesman att ge en klar och enkel definition på vad en krona är — om man inte vill acceptera den definition som återfinns i reservationen. I denna sägs enkelt och fullt tydligt att kronan motsvarar 171,763 milligram fint guld och att detta borde ha inskrivits i myntlagen. Det är den grund varpå sedan hela myntoch penningväsendet enligt vår åsikt borde ha uppbyggts. För min del beklagar jag att utskotts Ang. rikets mynt, m.m. majoriteten avvisar denna riktiga tanke. Utskottsmajoriteten påtar sig ett stort ansvar när den uttryckligen ställer sig bakom propositionens polemik mot att fastslå kronans guldparitet. Som det sägs i reservation 1 får lagförslaget därför uppfattas som en förberedelse för devalvering av kronan.

Ingen skulle ha trott på realismen i ett eventuellt dylikt förslag, som uttryckt med andra ord skulle ha inneburit att vi skrivit upp kronans värde: vi hade apprecierat. Vi skulle alltså ha gjort samma sak som Västtyskland har gjort vid två tillfällen under 1960-talet. När man nu energiskt hävdar att inte ens 171,763 milligram skall vara kronans guldinnehåll, då riktas uppmärksamheten klart mot frågan vilken lägre guldvikt än dessa cirka 171 milligram regeringen och eventuellt riksdagsmajoriteten har i tankarna. Om högre guldhalt är utesluten och nuvarande guldhalt avvisas, vilket de facto sker nu, måste det rimligen vara fråga om en lägre. Men en lägre guldhalt är detsamma som en devalvering. För dagen är det inte fråga om en sådan devalveringsåtgärd, jag vill betona det. Men inte desto mindre är det ju fråga om en förberedelse till någonting som ryms i en nära eller längre bort liggande framtid. Jag betonar detta ord förberedelse. Man undanröjer hinder, man polemiserar i propositionen mot sådana. Finansministern säger att myntlagen inte bör tyngas av de äldre bestämmelserna. Jag vill för min del uttala att jag motsätter mig och under de senaste åren gång på gång talat mot en valutapolitik som innebär uppgivande av guldpariteten och kapitulation i försvaret av kronan. Därtill vill jag erinra om att flera viktiga främmande länder — bland dem USA och Schweiz, Belgien m.fl. europeiska länder — definierar sina pengar, dvs. sina värdeenheter, i guld. En gulddollar eller standarddollar är t.ex. definierad som 155 1000 renhet, alltså 888,617 milligram finguld. Låt mig bara här få inskjuta att grain är ett gammaldags ord, en måttenhet som rent språkligt betyder korn, ett vetekorn, och att detta vetekorn antas ha en vikt av 64,8 milligram. Det är en stipulerad vikt, ett slags normalvetekorn. Det är inte så märkvärdigt att man har sådana gamla måttbestämmelser, därför att vägningsbestämmelserna angående ädelmetallerna i allmänhet går långt tillbaka i tiden, långt in i medeltiden, Så står det alltså skrivet i Amerika. En schweizisk franc motsvarar 203,22 milligram finguld enligt landets myntlag. Det är alltså helt fel om någon vill göra gällande att mynts metallvikt — jag betonar ordet vikt — inte skulle stå i viss relation till deras lydelse. Här måste jag göra en liten polemik mot utskottsmajoriteten, då jag tycker att majoritetens lättvindiga sätt att behandla denna fråga alls icke står i proportion till frågans betydelse, om jag får använda ett annat ord. Utskottsmajoriteten säger nämligen att motionärerna — och jag är ju en av dem — avstått från att i detalj precisera kritiken mot förslaget till myntlag. Så långt är det rätt. Men skälen till att jag avstått från detaljkritik bryr sig utskottsmajoriteten inte om att redovisa. Jag tycker att de bort redovisas. Propositionen bygger på en utredning som enligt min mening är ofullständig och i utpekade hänseenden dilettantisk. Det är det ord jag har använt, och jag skall återkomma till ordet dilettantism för att förklara det. Majoriteten säger alltså att vi inte närmare angivit motiven för vår kritiska inställning. Jag tycker att det tyder på en oförmåga att förstå vad som sägs i motionen. I denna sägs att kronan inte är definierad. Det har jag redan påpekat. Om man börjat med att tala om vad en krona är, definierat den, då skulle vi alla vetat vad det är vi skall tala om. Men det gör man inte. Vi vet alltså inte riktigt vad det egentligen är vi resonerar om. Så sägs det i propositionen att uppfattningen ”att myntens metallvärde skall stå i viss relation till deras valör” ”sedan länge är övergiven”. Detta är propositionens egna ord. Detta påstående vänder vi oss emot och säger — vilket är det viktiga — att ordet valör betyder värde, Vad propositionen säger godtas av utskottet, vilket i detta fall betyder att ett värde skall stå i viss relation till ett värde. Vad betyder då detta? Vem hyser denna uppfattning, och vem är det som har övergivit uppfattningen att ett värde står i relation till ett värde? För att upplysa utskottet och riksdagen har jag återgivit lagtexten på originalspråket i den amerikanska guldlagen, Gold Reserve Act, och den schweiziska myntlagen. I båda dessa lagar definieras dollarn och schweizerfrancen som viktmängder guld. Observera skillnaden mellan värde i relation till ett annat värde och dessa lagar där definitionen görs i viktmängder guld. Lagtexternas klarhet i de båda av mig citerade fallen är föredömlig. Jag har inte själv velat översätta lagtexterna, ty jag hade hoppats att utskottet självmant skulle göra det. Då skulle utskottet fått tillfälle att självt upptäcka vilken blamage som ligger i detta tal om att ett värde skulle stå i relation till ett värde. I stället har utskottsmajoriteten slutit ögonen. Jag skall emellertid översätta lagtexterna i dag och ta risken att man säger att jag översätter fel.

Denna uträkning kan vem som helst kontrollera.

Kan man inte skilja på måttslagen, värde och vikt, då lönar det enligt vår mening inte mycken möda att detaljkritisera det verk som här är framlagt. Dilettantismen ligger i denna oförmåga liksom i oförmågan att ta reda på hur det förhåller sig i andra västerländska stater med vilka vårt land har valutaförbindelser. Vi hamnar i ett läge där vi frånsäger oss, i vår myntlag och i vår penningförfattning, en definition på vad kronan är. Men vi är samtidigt medlemmar i en större enhet, Internationella valutafonden, i vilken ingår 110— 120 länder som alla har förbindelser med varandra via en gemensam nämnare, som just är guldet. I denna enhet av länder begärs att varje land skall ange hur mycket dess valuta innehåller i vikt av just denna metall. Sverige tillhör kretsen av Internationella valutafondens länder och har angivit en paritet i guld. Men vi frånsäger oss nu lagen för vårt eget interna bruk. Det är alldeles riktigt att man enligt Internationella valutafondens stadgar Ang. rikets mynt, m.m. kan göra förändringar i guldvikten, dvs. man kan öka eller minska guldinnehållet eller guldvikten, appreciera, skriva upp, guldvärdet eller devalvera. En sak kvarstår som utomordentligt väsentlig vid bedömningen av denna fråga, nämligen att så länge som Sverige är medlem i Internationella valutafonden är också vårt land infogat i den internationella standard som bygger på guldet. Att då, som görs i propositionen, tala om att rensa ut de gamla tyngande bestämmelserna om guldmyntfot och annat sådant är ändå att försätta sig i en onödigt komplicerad situation. Vad så beträffar förslaget om en ny myntserie kan jag fatta mig kort. Det är enligt min mening inte någon överhängande brådska med att byta ut den myntserie vi nu har. I varje fall är det inte så bråttom att man inte skulle ha tid på sig att göra en utredning av hela denna fråga, vilket jag också begärt och reservanterna i reservation 2 har yrkat på. Låt mig avslutningsvis få säga ett par ord om argumenten för en utredning. För det första är det, som jag redan har antytt, frågan om man skall ha en myntlag för huvudmynt och en för skiljemynt. Den frågan bör kunna tas upp till prövning. För det andra gäller det vilka av våra penningsorter som skall utgöra lagligt betalningsmedel. Sedan gammalt har huvudmynten, alltså gjorda av guld, varit det grundläggande betalningsmedlet. I regeringsformen står att sedlarna också skall få vara det, eftersom man sätter dem i myntens ställe; de har ju en obegränsad laglig betalningsmedelseffekt. Skiljemynten har tidigare haft en begränsning som lagligt betalningsmedel, och denna begränsning vill finansministern nu ta bort. Det är naturligtvis i och för sig inte någon stor fråga. Däremot är det en rätt väsentlig fråga hur mycket likvida medel man skall ge ut. Guldet har en naturlig begränsning i det faktum att det är dyrt och svårt att komma åt. Sedlarna är billiga att åstadkomma, men man får dem inte gratis — det skall jag be att få tala om. Ettusen hundrakronorssedlar kostar 45 kronor att tillverka. Det går dock att åstadkomma sedlar tämligen obegränsat. Det finns bara ett hinder i form av en lag som begränsar utgivningen, det s.k. sedeltaket. Vad sedan gäller skiljemynten så har ju diskuterats att man skulle använda sig av olika metaller vid tillverkningen; t.ex. aluminium har nämnts, och det går att hitta ännu billigare material att göra skiljemynt av. Det sägs att Kungl. Maj:t skall ha rätt att ge ut hur mycket skiljemynt som helst. Det ligger i tankegångens förlängning att tro att avsikten är att om man bara fått rätt att obegränsat ge ut skiljemynt så blir nästa steg att obegränsat ge ut sedlar. Herr talman! Jag kan avsluta mitt anförande här och yrka bifall till de reservationer som är fogade till utlåtandet.

Herr talman! I bankoutskottet har herr Åkerlund i en reservation yrkat avslag på förslaget om ny myntlag, och vi hörde honom nyss i sitt anförande plädera för denna reservation. Hans ställningstagande grundas naturligtvis på den övertygelse han har om vikten av att kronans värde står i en fast relation till guldets. Min avsikt är inte att ta upp någon mer ingående diskussion med herr Åkerlund om detta problem. Vi har ju flera gånger tidigare haft tillfälle att resonera om dessa och närbesläktade ting. Vi har olika uppfattningar i dessa frågor, och det finns inte stora förutsättningar för att vi skall kunna övertyga varandra. Ett par reflexioner i anslutning till herr Åkerlunds reservation vill jag emellertid göra. guld vid ett guldpris av 5821 kronor 28 öre. Han ser detta som en ytterligare uppluckring av kronans bindning till guldmetallen. Herr talman! Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om guldmyntfoten. Det faktiska förhållandet är emellertid att guldmyntfoten i realiteten varit upphävd i Sverige sedan år 1937. Sedan det året har nämligen stadgandet i 72 § regeringsformen, att riksbanken är skyldig att vid anfordran lösa in utgivna sedlar med guld, varit suspenderat. Att den klassiska guldmyntfoten med sedlar inlösbara mot guldmynt skulle komma att internationellt återuppstå är inte sannolikt. En helt annan sak är att det i den internationella monetära diskussionen har funnits enstaka förespråkare för en fastare anknytning till guldet, internationellt sett, på så sätt att centralbankerna skulle för andra centralbankers räkning upprätthålla sina valutors konvertibilitet mot guld. Men hur man än ser på dessa frågor kan jag inte finna några skäl för att myntlagen skulle bibehålla kronans anknytning till guldet. Det är en sak som inte nödvändigtvis behöver kopplas samman med guldets monetära roll internationellt sett. Om mot all förmodan behov skulle uppkomma att på nytt prägla guldmynt, får man ändå stifta ny lag om detta och om kronans guldparitet. Det finns därför enligt min mening varken praktiska eller penningpolitiska skäl som talar för att man i myntlagen skulle behöva bestämmelser av den innebörd som herr Åkerlund har pläderat för. Herr Åkerlund påstår också — och det är ganska anmärkningsvärt — att lagförslaget får uppfattas som en förberedelse till devalvering av kronan. Jag vet inte om herr Åkerlund i det sammanhanget lägger in någon särskild betydelse i ordet devalvering. Men om han med devalvering menar att Sverige skulle avse att skriva ned den svenska kronans värde i förhållande till andra valutor och att lagförslaget är en för beredelse för detta, har jag mycket svårt att följa honom i hans resonemang. Såväl regeringen som riksbanken har med all kraft deklarerat att en devalvering av vår valuta är utesluten. Vår ekonomiska situation internationellt sett är inte alls sådan att en dylik åtgärd skulle behöva diskuteras. Men jag har kanske på denna punkt alldeles missförstått herr Åkerlund.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

Herr talman! Det är inte mycket jag kan säga för att herr Ståhle och jag skall komma på samma linje. Men jag må kanske ändå säga att det vore värdefullt för diskussionen om man när det gäller vad den ena eller andra har sagt i olika sammanhang läte orden stå för vad de verkligen innebär. Herr Ståhle talar om guldmyntfoten trots att jag vid upprepade tillfällen har framhållit att guldmyntfoten av den typ som existerade i världen under slutet av förra seklet och början av detta var ett brittiskt system. Det har upphört, och jag tror för min del inte att det någonsin kommer igen. Det system vi nu har är ett annat. Det är ett system som rätteligen och bäst kan karakteriseras som ett på guldet byggt amerikanskt system.

Denna stadga har även Sverige skrivit på. Det har denna riksdag godkänt på regeringens förslag. När nu systemet ser ut på detta sätt är det väl rimligast att utgå från att det är detta vi talar om och inte något annat. Jag har varken i uttalanden eller skrifter föreslagit att man skulle lösa in sedlar med guldmynt i dagens läge. Såvitt jag kan förstå tillhör detta en gången tid. Jag kan självfallet inte ha en aning om det kommer tillbaka i en framtid. Jag vet ju inte ens om jag lever om tio minuter. Det resonemang herr Ståhle förde faller ju platt till marken, om man för det på detta sätt. I stället bör ju resonemangen föras med hänsyn till de förhållanden som råder internationellt. Vi har ju ändå skyldigheter gentemot främmande länder att betala våra räkningar enligt de omräkningskurser som vi accepterat via Internationella valutafonden. Finansministern säger i propositionen och herr Ståhle anför här att vi kan komma i det läget att vi behöver stifta en ny myntlag, om någonting skulle inträffa. Jag har sagt att det kan finnas två myntlagar, en för ”guldmynt” eller huvudmynt och en för skiljemynt. Men utred då frågan i ett sammanhang så att vi kan nå fram till ett stabilt och förtroendeingivande system! Herr talman! Jag har använt uttrycket att jag i den föreslagna åtgärden ser en förberedelse för devalvering. Det är mycket olyckligt, om det skulle gå så långt. Det framgår utan vidare klart av mina ord, att jag motsätter mig en sådan utveckling. Om det jag här anfört har den effekten att hos regeringen och riksdagen stärka motståndskraften mot de upplösande tendenser som finns på detta område i vårt land, har den reservation det här gäller fyllt en stor uppgift. Jag vill, herr talman, sluta med att framföra ett tack till herr Ståhle för alla de debatter som jag haft nöjet och äran att få föra med honom i bankoärenden. Detta har skett med blanka vapen, och jag tror också med respekt för varandras ståndpunkter. Vi har båda uppfattat det som en skyldighet att föra debatt i dessa ämnen så att den inte helt skulle dö bort eller försvinna ur kammarens protokoll och ur den allmänna diskussionen. Om ingen debatterar någonting blir det tyst och dött. Och det är kanske ändå vår uppgift såsom riksdagsledamöter att föra en debatt, även om det är fråga om krångliga saker.

Herr talman! Jag ber först att få tacka herr Åkerlund för de vackra ord han nämnde till mig. Jag har tidigare från denna talarstol uttryckt min beundran för vetenskapsmannen herr Åkerlund vad gäller just de frågor vi nu diskuterar. Men jag ville med mitt inlägg försöka återföra denna debatt till det praktiska planet. Det är viktigt för oss här i riksdagen att se till att vi fattar beslut som kan omsättas i praktisk verksamhet. Herr Åkerlund nämnde att vi har skilda uppfattningar i en hel del av de frågor det här gäller, något som jag underströk i mitt första anförande och som jag även nu vill understryka. Men jag har ändå all respekt för herr Åkerlund och hans uppfattning. Jag vidhåller, herr talman, mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.